Fru talman! Den diskussion som mittenpartiernas talare här har haft med statsråden har ju klarat ut en del spörsmål, men jag tycker det finns några frågor som ändå är obesvarade, och jag skall mycket kortfattat försöka förmå statsråden att precisera sig litet mer i detta avseende. Jag skulle vilja göra det mot bakgrunden av hur jag uppfattar och jag är säker på hur de flesta av oss uppfattar att vi bedriver lagstiftningsarbetet i Sverige. I de flesta fall är vi väl inte unika, men åtminstone i två avseenden har vi en praxis som något avviker från andra länders. Det gäller framför allt förberedelsearbetet för en ny lagstiftning. Vi utreder sådana här frågor mycket grundligare än vad man gör i de flesta andra länder. Vi har en mycket omfattande skriftlig dokumentation. Men inte nog med det. Vi har ju också en annan praxis som är unik för oss, och det är att betydelsefulla lagförslag skickas ut till en rad offentliga myndigheter och organisationer för att de skall få tillfälle att säga sin mening. En del av detta remissförfarande är t.o.m. reglerat i 10 8 regeringsformen. Avsikten med detta är ju att från så vitt skilda utgångspunkter som möjligt få konsekvenserna av ett lagförslag belysta. Självfallet innebär det en mycket stor extra arbetsbörda för både myndigheter och organisationer, men systemet är så värdefullt att i varje fall vi för vår del inte vill ifrågasätta dess användande. Detta är inte minst betydelsefullt när det gäller rättssäkerhetsfrågor för den enskilde. Det anses ju i hög grad nödvändigt att sådana lagregler när de är under övervägande skall granskas mycket noggrant. Vi försöker ju i Sverige hävda att vårt land är en rättsstat, och därför är det naturligt att vi också försöker göra rättsreglerna så betryggande som det över huvud taget är möjligt. Jag skall inte nu göra jämförelser med övriga länder i detta hänseende, men det har under senare år funnits en viss benägenhet hos socialdemokraterna att sätta sig över den värdefulla och nödvändiga remissgranskningen. Det är inget tvivel om att så har varit fallet. När nu regeringen inte ansåg att expropriationsutredningen, som verkligen arbetade länge, hade lagt fram sådana förslag som man hade önskat, snickrade man ihop egna förslag. Som redan påpekats har lagrådet i sitt yttrande för ovanlighetens skull kritiserat det förhållandet att de av herr Lidbom hemsnickrade lagförslagen inte skickats ut på remiss. Det är inte så ofta som lagrådet säger att det är en brist att ett lagförslag inte remissbehandlats. De socialdemokratiska statsråden tar ju mycket lätt på denna sak. Det har vi märkt i dag. Herr Werner i Tyresö har också påmint dem om orsaken till att de kan ta det lätt — de behöver ju kommunisternas röster för att genomföra lagförslaget och får dem. Det intressanta är att socialdemokraterna i civilutskottet litet i skymundan har försökt att urskulda sig för att de nya lagreglerna inte har remissbehandlats. Man säger att man fått skrivelser, uppvaktningar etc. i frågan. Men försöket att reparera skadan är inte särskilt helhjärtat. Självfallet har folk frågat sig vad som har varit anledningen till denna brådska, och jag tycker att det är en av de intressanta frågorna i denna debatt. Vi har ännu inte fått något vettigt svar på frågan varför det var så bråttom i detta sammanhang. Varför skickade man inte ut de nya lagreglerna på remiss? Att man inte gjorde så ter sig, som herr Tobé framhållit, så mycket märkligare som riksdagen inom ett antal veckor skall få en proposition vilken innehåller en större omarbetning av expropriationslagen. Än obegripligare blir det när departementets egna experter nu i en promemoria konstaterat att en del av det som riksdagen i dag inbjuds besluta om kan tänkas behöva justeras av nästa riksdag. Herr Lidbom säger visserligen att det inte kommer att gälla ersättningsreglerna, men man undrar ändå vilken rim och reson som ligger bakom ett sådant handlande. Det tyder i varje fall inte på någon målmedveten planering av lagstiftningsarbetet. Herr Lundkvist försökte som försvar anföra att eftersom man i nästa vecka äntligen lägger fram propositionen om riksplaneringen, är nödvändigt att nu få till stånd en lagstiftning. Som herr Tobé påpekat har emellertid det som behandlas i sammanhang med byggnadslagen inte alls någon betydelse för den nu aktuella frågan. Detta har också herr Lundkvist erkänt. Men vilken väsentlig skillnad är det mellan att i dag besluta om nya bestämmelser om markvärdering vid expropriation och att göra det i mars eller i april? Det vore mycket intressant att få ett besked härom. Det är självklart att miljövärdena skall bevaras. Herr Lundkvist har uppfattat folkpartiets ståndpunkt helt riktigt. Vi är fullt öppna för att diskutera de eventuellt nya regler som blir nödvändiga att fastlägga för att miljövärdena skall kunna bevaras i det som ingår i riksplaneringen. Det skall inte behöva vara någon tveksamhet på denna punkt. I herr Lidboms anförande spelade egnahemsägarna en mycket stor roll. Bland dem har det ju också varit ganska stor oro, och det är väl inte utan att man har en känsla av att en av anledningarna till att regeringen vill ha igenom beslutet redan på den här sidan årsskiftet är att det då kommer på ett lämpligt avstånd från valet, eftersom det skulle kunna vålla fortsatt oro. Nu försäkrar herr Lidbom att inget oroande behöver hända egnahemsägarna. Om socialdemokraterna är inställda på att tryggheten för egnahemsoch andra småhusägare skall finnas kvar, så finns det ett fint tillfälle att deklarera detta genom att ansluta sig till mittenpartiernas reservation i civilutskottet. Där sägs mycket klart att expropriation får ske endast då inga andra alternativ står till buds. En sådan motivskrivning skulle ge ökad trygghet. Det är egentligen egendomligt att socialdemokraterna i utskottet inte anslutit sig till vår formulering. Herr Lidbom påstår ju att det är regeringens avsikt att expropriation skall tillgripas endast som en sista utväg. Som herr Tobé påpekade, har herr Lidbom inte möjlighet att delta i omröstningen, men hur skulle det vara om herr Lidbom försökte få statsministern att sammankalla den socialdemokratiska riksdagsgruppen under middagspausen och ifrågasätta om inte klarhet borde vinnas genom att socialdemokraterna vid voteringen ansluter sig till det motivuttalande som finns i mittenreservationen? Om avsikten är den som herr Lidbom har givit uttryck för, så förstår jag inte varför ni skulle vilja ha fortsatt oklarhet genom att rösta emot reservationen. Ett svar nu eller efter middagspausen vid voteringen skulle givetvis vara mycket intressant. En annan punkt, där den här föreslagna lagen, som det har påpekats, kommer att ge anledning till en viss osäkerhet, är ersättningsfrågan. Jag har verkligen försökt lyssna mycket intensivt på vad statsråden har sagt. Ett entydigt svar på frågan huruvida dessa lagbestämmelser om ersättning verkligen kommer att vara tillämpliga i alla situationer har vi inte fått. Herr Lidbom hart.o.m. sagt att det är självklart att man kan få ändra på dem. Det är mycket möjligt att man inte klarar av den här svåra frågan på en gång, sade herr Lidbom. Jag förmodar att de markägare som har betydande ekonomiska tillgångar i det här fallet liksom i de flesta andra klarar sig något så när hyggligt. Om det finns risker så är det givetvis för de mindre markägarna. Med det krångel som föreslås i lagen kommer det att bli en svår uppgift för den enskilde markägaren att föra sin talan och inför domstol klara ut vilket markvärde som gällde för tio år sedan. Det blir inte heller lätt för domstolen. Det är inte bara enskilda och organisationer som understrukit svårigheten med dessa regler utan bl.a. även bankinspektionen. Också Stadshypotekskassan och andra organ har poängterat svårigheterna. Utskottsmajoritetens försök till klarläggande är allt annat än tillfredsställande. Herr Lidbom sade något mycket intressant i en replik till herr Tobé, nämligen att teknik kan vi alltid diskutera. Jaha, det låter ju säga sig. Om herr Lidbom är villig att diskutera teknik, varför då inte gå med på att låta dessa tekniska frågor bli bättre belysta genom att, som vi har föreslagit, skicka ut både propositionen och motionerna till en remissbehandling? Då får vi ju en bättre belysning av de tekniska frågorna. Skulle det inte vara ett lämpligt sätt att bevisa att det inte bara är fagert tal, när herr Lidbom står här och säger att teknik kan vi diskutera? Det praktiska är ju att vara med om att få frågorna belysta. I civilutskottet har majoriteten nämligen sagt nej till våra erinringar mot ersättningsreglernas nuvarande utformning. Skillnaden mellan oss och herr Lidbom är att vi inte tycker att det är så självklart att det vi föreslagit och som nu föreligger i reservationerna är helt invändningsfritt. Vi anser det mycket rimligt att även våra förslag skickas ut för remissbehandling. Herr Lidbom efterlyste skillnaderna. Här är en väsentlig skillnad. Vi är inte så självsäkra som regeringen och socialdemokraterna i civilutskottet uppenbarligen är. Jag vill markera att folkpartiet självfallet inte sätter upp något hinder för en reformering av expropriationslagen. En sådan reformering måste äga rum. Vår utgångspunkt är att samhället måste ha medel att utforma framför allt tätortsområdena på ett sådant sätt att boendemiljön från sociala, trafiktekniska och andra utgångspunkter får en godtagbar utformning. Dessutom måste kommunerna ha möjlighet att bygga upp en sådan markberedskap att de kan skapa gynnsamma förutsättningar för ett rationellt bostadsbyggande och en ändamålsenlig bebyggelseplanering. Statsrådet Lundkvist efterlyste ett besked på den punkten. Här är beskedet. En reformering av expropriationslagstiftningen är dock av sådan vikt att vi måste opponera oss mot det sätt på vilket regeringen handlagt denna fråga. Propositionen är i flera stycken ofullständig och bristfällig. Det egendomliga i socialdemokraternas inställning är också deras ovilja att gå med på att då målet, dvs. god planering, kan uppnås genom frivilliga markförvärvsuppgörelser, så skall det vara att föredra. Den frågan uppstår då: Vad är det som gör att socialdemokraterna tillsammans med kommunisterna har en något större förtjusning för tvångsuppgörelser, ty det är det som måste ligga i botten när ni inte har uttalat er klarare i detta sammanhang. Expropriation skall ses som en utväg som skall användas när en frivillig uppgörelse på rimliga villkor inte är möjlig. Man måste då naturligtvis förutsätta att den mark som kommunen vill expropriera på ett eller annat sätt tas i anspråk inom överskådlig tid. På vilket sätt man sedan upplåter marken — genom tomträtt eller försäljning — är en annan och i detta sammanhang inte så intressant fråga. Det väsentliga är att kommunen kan styra samhällsutbyggnaden på ett tillfredsställande sätt. Att sträva efter ett kommunalt maktmonopol är däremot varken nödvändigt eller ens önskvärt.

Fru talman! Tämligen flitigt apostroferad av de föregående talarna skall jag försöka svara på ett och annat. Herr Gösta Bohmans anförande här var visserligen välformulerat och innehöll många litterära och kulturhistoriska associationer bort i det förflutna, men det dröjde fruktansvärt länge innan det hade något att göra med de markfrågor som är ämne för vår debatt i dag. Jag undrade ett ögonblick var jag befann mig, i vilken diskussion jag över huvud taget var inblandad. Det närmaste han talade om var samhället, hur det har utvecklats, hur eländigt det är, om styrningen, planerarnas maktfullkomlighet, vad de ställer till med. Jämför Äppelviken och Bromma med vantrivseln i Skärholmen och Tensta! Detta tar han som exempel på hur allting blivit värre och värre. Men det hade varit bättre att göra jämförelser som hänför sig till samma epok. Äppelviken och Bromma är mycket tjusiga samhällen på sitt sätt, men prata då också om Aspudden och Hagalund på samma gång! Och när herr Bohman talar om ödsligheten på Sergels torg och om bristen på värme, charm och gemenskap, då måste man fråga hur det är med värmen och charmen ute på knallarna i Nacka som herr Bohman inte vill höra talas om så mycket. Vad är det egentligen som gör att vi fortfarande har en rad brister i miljön? Det är sant som herr Bohman säger att många fortfarande upplever miljön och samhället som bristfälliga. Åtskilligt återstår att göra. I mycket stor utsträckning är det så att tanken på solidaritet kräver en ständig förnyelse av instrument och apparatur, och vi har inte nått alla mål ännu. Men hur som helst, den allmänpolitiska debatt som herr Bohman improviserade här skall jag inte fördjupa mig i mera utan endast kommentera den del av hans anförande som rörde markfrågorna och då i synnerhet expropriationen. Herr Bohman säger att han inte är någon vän av markspekulanter, och han tar väldigt illa vid sig när vi klistrar etiketter på moderaterna — etiketter som han anser förklenande och associerar moderaterna med bakåtsträvare, skumma vinstintressen osv. Det var en kolossal känslighet. Jag tror inte det förekom mycket av detta i mitt tal, men vill herr Bohman på sin kant bidra till att den politiska debatten hyfsas skall jag försöka medverka genom att inte ta till onödiga skällsord och framför allt undvika att karakterisera mina motståndare. Grundtanken bakom hans avstyrkande av hela expropriationsförslaget är att vi befinner oss långt ute på det sluttande planet. Egentligen har vi i detta samhälle rasat alldeles för långt ut i backen. Det framgår också av de konklusioner som dras av en marklaggrupp som herr Bohman och hans parti har tillsatt. Någon gång i oktober skickades det ut ett pressmeddelande för att tillkännage resultatet av dess arbete. Där beskrevs läget i samhället så: ”Redan i 1947 års byggnadslag kom dessa tendenser” =— till marksocialisering — ”till klart uttryck. Då avskaffades markägares fria exploateringsrätt inom tätbebyggelseområde utan att de tillförsäkrades vederlag. Bevakningen mot denna form av smygsocialisering var tyvärr vid denna tid inte utvecklad, varför beslutet kunde genomföras under politisk enighet. Detta kan numera beklagas.” Jag skall inte använda ordet reaktionär utan konstaterar bara att både herr Bohmans tal nu och ett sådant här uttalande andas en längtan bakåt i tiden. På denna speciella punkt är det också ett klagomål över den gamla pålitliga högern, som tyvärr slumrade och inte lyckades mobilisera människorna till motstånd mot denna förhatliga byggnadslag som vi har fått. Sedan har det gått ytterligare utför, och i pressmeddelandet heter det: ”Efter 1947 års byggnadslag, konstaterar marklaggruppen, har den socialistiska målsättningen förverkligats även på annat sätt.

Jo, därför att de strider mot rättssamhällets grundläggande principer och medför rättsosäkerhet. Framför allt gäller det detta nya steg som riksdagen står i begrepp att ta nu, om voteringen går som den skall. Det innebär att man låter den enskilde markägaren maka åt sig ytterligare, han blir underlägsen i förhållande till samhället, han blir utsatt för godtycke från myndigheternas sida osv. Beträffande den delen, herr Bohman, vill jag föreslå att vi i fortsättningen för debatten i litet friare termer. Jag skulle gärna vilja skjuta in en kommentar till själva begreppet rättssäkerhet. Som jurister båda två — om jag inte tar fel är även herr Bohman jur. kand. — kan vi ha ett kort meningsutbyte i detta ämne.

Låt oss föra den debatten i politiska och inte i juridiska termer. För de många människorna här i landet betyder det en hel del att vi genom lagar kan skapa en nödvändig solidaritet, ge alla chans till ett friluftsliv och en dräglig miljö och också ge många möjligheten att skaffa sig fritidshus och egna villor. Men det är alltså en debatt av rent politisk natur — när det gäller markfrågor en debatt om hur man skall väga olika hänsyn mot varandra, samhälleliga hänsyn mot den enskilde ägarens vinstintresse och intresse av största möjliga rörelsefrihet. Det finns vissa inskränkningar i markägarens rörelsefrihet redan i dag. En markägare får inte skövla sin skog, den som äger en industritomt får inte lägga dit ett oljeraffinaderi utan att underkasta sig vissa föreskrifter — ja, han kan t.o.m. bli förbjuden att lägga dit något raffinaderi och får för övrigt ingen ersättning för det. Jag utgår från att herr Bohman ändå när det kommer till kritan inte i riktigt alla lägen vill ställa sig på markägarens sida och säga att alla inskränkningar i markägarens frihet är av ondo. Men rensa då bort den här problematiken ur begreppet rättssäkerhet! Här är det fråga om en avvägning mellan olika motstående intressen — intressen som kan vara av tung kvalitet, det ena som det andra. Det finns ett annat rättssäkerhetsbegrepp också. Man kan säga att vi skall ha lagar som så långt det går är tydliga så att man kan utläsa vad som står i dem, lagar som är försedda med motiv så att man kan förutse deras tillämpning och undgå slumpartade och överraskande resultat, lagar som medger individen hygglig domstolsprövning eller liknande förfarande vid tvister så att han kan vara säker på att inte behandlas godtyckligt vid tillämpningen. Och den rättssäkerhetsdebatten är det naturligtvis i och för sig helt på sin plats att föra i det här ämnet och i de här termerna. Men det jag har påpekat i det sammanhanget är att ni tar så liten hänsyn till argument som ni vanligen är mycket känsliga för. I den sortens debatt brukar ni ju ganska ofta kunna åberopa åtskilliga framstående professorer, justitieråd och regeringsråd, som alla har samma mening som ni: att ändringarna är äventyrliga för rättssäkerheten. Men här har detta hänt — för övrigt för första gången, vad jag vet — att man har sänt en större expropriationsrättslig reform till lagrådet och alltså haft den till granskning hos dessa herrar justitieråd och regeringsråd, men att de har skickat tillbaka förslaget utan att avstyrka det. De har gjort vissa kommentarer och på någon punkt har de ett detaljändringsförslag, men från de rättssäkerhetssynpunkter som de skall bevaka instämmer de inte på något sätt i herr Bohmans argumentation. Tvärtom, de godtar lagen. Herr Bohman kan slå upp lagrådsutlåtandet — jag har det inte till hands just nu — så ser han att där står uttryckligen att lagrådet betraktar en utvidgning av expropriationsgrunderna som försvarlig. Lagrådet behandlar utförligt ersättningsreglerna, gör vissa kommentarer, rekommenderar bara en viss tillämpning på en viss punkt, avstyrker den speciella villaägarregeln, som jag har sagt, men godtar allt det övriga. OK, det är utmärkt. Men ni som har så stor vördnad för lärda personer och jurister i hög position — i synnerhet när de talar om rättssäkerhet — varför tar ni den här gången inget intryck av att de verkligt sakkunniga instanserna, de som är satta att bevaka rättssäkerheten, har godtagit reformen? Herr Dahlén talade liksom herr Tobé om handläggningsfrågor. Han talade om lagrådet och påminde om att det inte är så ofta som lagrådet kommer med en kritik mot bristande remissbehandling av ett förslag. Jag tror vi kan avsluta den där litet träiga debatten om själva handläggningen av ärendet. Jag har redan nämnt mina argument, och det är onödigt att jag upprepar dem. Det väsentliga i det här sammanhanget är ju ändå någonting annat, nämligen den politiska viljan. På den punkten har vi fått en del viktiga och värdefulla besked nu. Jag kan inte förstå annat, efter att ha lyssnat på den här debatten, än att mittenpartierna är med på utvidgning av expropriationsgrunderna. Debatten har bekräftat vad jag trodde när jag läste utskottsbetänkandet. Mittenpartierna är i princip med på att man skall använda expropriationslagstiftning också för att bekämpa markvärdestegring och markspekulation. Nu preciserar jag och ställer frågan mera konkret: Vill ni ha regler som också får den praktiska effekten? I så fall får man finna sig i att det en och annan gång inträffar att en person — eller ett företag — som inte borde ha spekulerat men har spekulerat och betalat för mycket för en fastighet, råkar ut för expropriation och inte får tillbaka allt vad han har lagt ut. Det är en nödvändig konsekvens av målsättningen att använda expropriationslagen som ett medel att dämpa markprisutvecklingen. Säger man nej till att det undantagsvis kan inträffa sådana ting, har man också definitivt sagt nej till att över huvud taget använda expropriationslagen som ett instrument i den riktningen. Herr Bohman säger nej till en sådan användning av expropriationslagen. Det är ganska självklart från hans utgångspunkter. Han betraktar sådana effekter som de jag nämnde förut med Nackaexemplet som rent konfiskatoriska. Men det vore rätt intressant att höra vad mittenpartierna har för grundinställning i denna fråga. Herr Dahlén gör ett nummer av att vi har sagt att vi var villiga att diskutera teknik. I så fall borde vi gå med på ett uppskov till nästa år. Jag har sagt förut att om det i detta ymniga material som har hopats sedan 1960-talet hade funnits en enda tanke att plocka upp — någon annan modell till en teknisk lösning av detta problem — skulle jag mycket väl kunnat tänka mig att man hade försökt utnyttja den och lösa problemet till nästa vår. Men det finns icke några sådana tankar, och skjuter vi på hela ärendet nu, så blir det i realiteten ett uppskov på mycket lång tid. Men i så fall är det återigen inte bara handläggningen det invänds mot. Då gäller det i realiteten målsättningen. Kan inte herr Dahlén, som är född politiker, ta den politiska målsättningen först och beträffande teknik i hela systemet lugna sig och lita på lagrådet och andra som haft tillfälle att kommentera detta?

Fru talman! Statsrådet Lidbom sade sig inte ha förstått varför jag tecknade bakgrunden till de lagförslag som nu ligger på vårt bord. Han sade sig vara helt främmande för den bakgrunden. Jag kan förstå det när jag tar del av hans argumentation. Utgångspunkten för min skildring var ju att herrarna säger att samhället behöver ökade resurser för att åstadkomma en ”bättre markanvändning”, en ”bättre hushållning” med våra tillgångar. Då säger jag: Men hur ser den markanvändning ut som vi redan nu planerat för? Så pekar jag på Sergels torg, på våra bostadsområden, på vår miljö. Ni har ju redan haft utomordentliga resurser att planera och genomföra era planer. Och ändå ser det ut som det gör. Tyder det på att planeringen har varit bra? Har det varit brist på makt eller har ni haft för mycket makt? Det var min fråga. Nog hör det väl ihop med ämnet. Jag vill också peka på att vi sedan 1949 har ändrat expropriationslagen flera gånger. Vi har infört en förköpsrätt, en naturvårdslag, en realisationsvinstbeskattning. Kommunerna har planmonopol. Om det nu inte räcker, låt oss då diskutera vad man behöver mera för att göra samhället ”bättre”. Nu sitter det utredningar och sysslar med sådana frågor. Men de utredningarna går regeringen förbi när man lägger fram sina förslag. Det är framför allt det vi har vänt oss emot, och inte minst mot den nya syn på expropriationsrätten som herr Lidbom har redovisat i sin proposition. Där görs gällande att expropriation — alltså tvångsförvärv — tidigare var ”ett extraordinärt och från rättvisesynpunkt tvivelaktigt ingrepp i enskild äganderätt”. Ett sådant betraktelsesätt, säger herr Lidbom, ”ter sig numera helt otidsenligt och är främmande för en modern syn på förhållandet mellan enskilda och allmänna intressen när det gäller markanvändning”. En ”modern syn” skulle alltså innebära att man skall kunna generellt tvångsvis förvärva enskild mark. Det tycker inte jag. Jag tycker det skall vara en exceptionell metod. I vissa fall är det nödvändigt — det har jag aldrig bestridit — men det skall höra till undantagen att behöva använda tvång för att beröva enskilda människor deras mark. Det är bakgrunden för min reaktion emot förslaget. Beträffande rättssäkerheten vill jag säga att det framför allt är byggnadslagen, herr Lidbom, som jag vänder mig mot. Den princip som utskottet har deklarerat innebär ju att en markägare kan få rätt att bygga, medan en annan inte får rätt att bygga. Det är myndigheterna som bestämmer vem som skall få förmånen. Den som berövas rätten att använda sin mark får ingen ersättning. Och den frågan, den nya principsynen, har inte varit föremål för behandling av lagrådet. Och dra inte paralleller med skogsvårdslagstiftningen och säg att ingen har rätt att skövla sin skog. Nej, men om vi skulle ha en lagstiftning som innebar att somliga människor får normalt avverka sin skog men andra förbjudes att avverka skogen, då reagerar jag på samma sätt, om inte vederbörande som drabbas av förbud får ersättning. Det är ju genom ersättningsrätten som man skapar möjlighet till allas lika behandling. Det är det enda korrektiv vi har mot olika behandling i fråga om dispositionen av mark.

Fru talman! Statsrådet Lidbom var inne på en fråga som jag tidigare har berört här, nämligen rättssäkerheten. Jag vill bara poängtera att den rättssäkerhet som jag talade om gällde tillämpningen av presumtionsreglerna, som vi anser inte ger den rättssäkerhet som kan fordras. Man kan inte blicka in i sin situation. Det kan karakteriseras precis som statsrådet själv definierar det här, att man skall kunna veta på förhand vilken situation man är i med de regler som finns. Och statsrådet själv är ju mycket tveksam på den punkten. Jag har tidigare citerat vad han sagt om att de nya värderingsreglerna bör kunna få avsevärd praktisk betydelse men att de är svåra att tillämpa och att vi kanske behöver göra om dem osv. Dessutom har vi detta uttalande i promemorian om förfarandereglerna, att de kan komma att ändras redan nästa år. Det kan alltså bli slumpartade utfall, och det tycker jag inte går att förena med rättssäkerhet. Sedan använde statsrådet uttrycket att det gäller bara handläggningsfrågor. Det är inte ”bara” det, för de som skall handlägga dessa frågor får det så svårt, att de inte kommer att klara uppgiften.
Fru talman! Jag vill fortsätta just med det som herr Tobé tog upp. Herr Lidbom säger att när det gäller handläggningsfrågan är det en träig debatt som har förts hittilldags. Det är ju att helt missa poängen. Och detta är alltså en av regeringens juridiska rådgivare! Rättssäkerheten ligger ju, som herr Tobé säger, i att man får regler som den enskilde har något så när rimlig möjlighet att bedöma. Det är rättssäkerhet enligt svensk tradition. Herr Lidbom har varit försiktig nog att inte skicka ut sina regler på remiss. Jag förstår honom mycket väl, för kritiken hade ju blivit hård. De som haft initiativkraft nog att framföra sina synpunkter har ju verkligen kritiserat reglerna. Men rättssäkerhet, det är alltså att man skall utforma regler som verkligen ger den enskilde en chans att kunna bedöma vad som händer i den eller den situationen. Tekniken ville herr Lidbom vara med och diskutera i förra anförandet. Nu säger han: Det finns ingen annan modell. Det är till att vara självsäker! Det finns ingen annan modell än den som herr Lidbom känner till. Det som herr Lidbom nyss sade om att han var villig att diskutera tekniken var alltså en from bekännelse, någonting som skulle göra sig bra, visa samarbetsvillighet. Men när vi kommer till att man då skall göra det som är rimligt när man diskuterar teknik, nämligen att låta sakkunniga instanser diskutera frågan, säger herr Lidbom självsäkert: Det finns ingen annan modell än min egen.
Fru talman! Först själva inställningen till rättssäkerhet och expropriation — för att nu ytterligare en gång återkomma till herr Bohman. Det är riktigt att jag har skrivit i propositionen att grundsynen här har förändrats. Man betraktade förr i världen expropriation såsom ett tvivelaktigt instrument. Det var inte bara ett extraordinärt rättsmedel utan också ett tvivelaktigt medel i stats och kommuns hand. Fortfarande i dag ser jag det som ett extraordinärt medel, och det är ju närmast en självklarhet. Kommunerna gör frivilliga affärer så långt det går, de förhandlar och köper mark som de behöver för sin expansion. Det är ytterligt sällan, som expropriation kommer i fråga. Så blir det säkerligen också i fortsättningen. Det är bara det att vad expropriationslagen innehåller får relativt stor betydelse för parternas förhandlingspositioner, för vem som skall vara starkast, kommunen eller den enskilde markägaren. Med dagens regler är läget det, att markägaren i mycket stor utsträckning är starkast. Av vad som sagts från moderat håll framgår också att man anser att det bör markägaren vara. Ersättningsreglerna bör t.ex. vara så utformade att de har en preventiv effekt, dvs. avhåller kommunen från att ge sig på den enskilde markägarens rätt. Där har vi en annan grundsyn. Jag tror att med undantag för moderaterna har hela inställningen i samhället där ändrats. Detta att kommunen i och för sig skall ha företräde till den mark som behövs för samhällets utveckling är en tanke som accepteras och som överensstämmer med modernt rättsmedvetande. Det bör därför råda en bättre jämvikt mellan intressenterna. Kommunerna får också i framtiden försöka att i första hand förvärva mark på frivillig väg. Endast i sista hand står expropriationen till buds. Det är innehållet i de expropriationsregler vi i dag diskuterar. Det hade varit intressant om herr Bohman i stället hade uppehållit sig litet vid ämnet markspekulation. Där sade herr Bohman bara att han i princip är villig att ta itu med sådana fenomen. Men det är säkert bara några få som kan tänkas tjäna grova pengar på markspekulationer, sade han. I det exempel jag tog från Nacka har det enligt herr Bohman nog inte gjorts några oskäliga vinster, och Jönköpingsfallet var nog också felrefererat osv. Nå, det är ingen idé att här älta alla dessa fall, men herr Bohman erkände ju ändå att en del företag missbrukar sina möjligheter till att skaffa sig oskäliga fördelar och vinster. Det bör vi kunna komma till rätta med, sade han. Ja, det är precis den debatt som vi skall föra här. Herr Bohman avvisar tanken att över huvud taget använda expropriationslagen som instrument för den uppgiften. Får jag fråga: Vad skall vi då använda i stället? Får jag uppfatta herr Bohmans propå i det första anförandet som ett förslag om att vi skall skärpa realisationsvinstskatten på fastigheter? Var det detta herr Bohman menade? Så några ord till herrar Tobé och Dahlén. Båda kritiserade mig för att jag ansåg debatten om handläggningen vara träig. Men där minns nog herrarna fel — och det är ju mänskligt. Jag talade inte om handläggningen av expropriationsärenden vid domstol. Det kan ju vara en viktig rättssäkerhetsfråga. Jag talade om debatten om handläggningen av denna proposition, hur lång tid lagrådet haft på sig osv. Det kallade jag för en träig debatt — och det gör jag fortfarande.

Har ni inte något förslag? Detta är dock en fråga som har utretts oavbrutet sedan 1960. Det betänkande som lades fram i november 1969 hade varit föremål för ett mycket omfattande remissförfarande. Om ni har något litet uppslag som ni anser vara värt att pröva som ett alternativ till regeringens förslag, så för fram det! I en reservation med anledning av propositionen har ni faktiskt ett konkret förslag, men jag har försökt påvisa att det inte leder till målet. Ni vill att man skall ersätta marken med det värde som marken hade vid tiden för expropriationsansökan, men jag har sagt att det hjälper inte, därför att så gott som alla förväntningsvärden uppkommer före den tiden. Det är ett slag i luften att låsa markvärdet till vad det var vid tiden för expropriationsansökan, ty då är redan förväntningsvärdet ett faktum.

Fru talman! Jag börjar bli bekymrad över statsrådet Lidboms formuleringsförmåga. Med anledning av att jag återgav hans uttalande att expropriation tidigare hade ansetts vara ett ”extraordinärt” och ”tvivelaktigt” ingrepp, säger statsrådet att han tog avstånd från uppfattningen att det är ett tvivelaktigt ingrepp men att han fortfarande anser att det är ett extraordinärt ingrepp. Ja, men då bör han naturligtvis formulera sig på ett annat sätt. Jag skulle emellertid i och för sig vara till freds med den förklaringen om det inte förhöll sig på det sättet att hans eget lagförslag inte bygger på att expropriation är ett extraordinärt medel utan på att det är ett fullständigt normalt medel för kommunerna att förvärva mark. Låt oss klara upp det här mellan oss, jag har den uppfattningen, statsrådet Lidbom, att tvångsförvärv av enskilda människors mark — det må gälla stora eller små — skall vara en nödfallsutväg för en kommun som behöver genomföra väsentliga planeringsuppgifter. Expropriation skall man tillgripa när man inte kan genomföra planerna på annat sätt. Men vill den enskilde markägaren själv vara med och hjälpa till att lösa problemen, så skall han få göra det. Tvång skall i vårt land inte förekomma annat än som extraordinärt medel. Detta tar alltså statsrådet Lidbom avstånd från. Jag vill klart deklarera att det inte stämmer med min rättsuppfattning att man skall tvinga människor när det inte behövs — en annan sak att tillgripa tvång, när det verkligen behövs. Statsrådet hade ingen som helst kommentar att göra till min beskrivning av vad som kan ha hänt i Nackafallet. Om statsrådet trodde på mina uppgifter borde statsrådet ha sagt: ”Jag tar tillbaka vad jag har sagt om Nacka. Är herr Bohmans beskrivning riktig har jag ingen anledning att åberopa Nackafallet till stöd för mina uppgifter om osund markspekulation.” Vad jag själv har sagt beträffande markspekulation, tomtjobberi och vad det nu heter är att det finns andra möjligheter att komma till rätta med det. Är dessa möjligheter inte tillräckliga skall jag gärna vara med om att diskutera andra om det gäller att förhindra verkligt osund markspekulation. Men man skall inte tillgripa en metod som innebär att alla markägare över hela landet skall kunna utsättas för tvångsåtgärder. Jag upprepar: Att bota huvudvärk med halshuggning är en väldigt drastisk metod.
Med hänsyn till att den nu pågående debatten tagit längre tid än beräknat kommer jordbruksutskottets betänkande nr 61 inte att företas till avgörande vid dagens sammanträde. Vidare kommer svaret på spörsmålen angående kriget mellan Indien och Pakistan att uppskjutas till i morgon. De lämnas efter det behandlingen av utskottsbetänkanden avslutats.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av vad herr Bohman anförde i sitt inlägg före middagspausen. Han tog upp frågan om ersättning för förlorad glesbebyggelserätt. Jag vill i det avseendet bara erinra herr Bohman om att hans parti 1947 var med om att knäsätta en princip som innebar att en markägare inte skulle ha rätt till betalning för att han fick avstå från att bygga på ett olämpligt sätt. Vi kan sålunda säga att den principen gäller i fråga om markägandet i vårt land. Nu tvingas vi på grund av utvecklingen att försöka planera också i andra delar av landet. Då skulle det väl te sig litet underligt om man skulle knäsätta en ny princip för dessa områden. Vad jag kanske i första hand fäste mig vid i herr Bohmans inlägg var att han talade så varmt för tanken på att så många människor som möjligt skulle kunna bygga sig ett fritidshus. Om jag fattade herr Bohman rätt skulle möjligheterna för människorna att bygga fritidshus bäst gagnas om man avstod från att förstärka planeringen. Jag vet inte om herr Bohman har reda på hur många människor i vårt land som i dag har fritidshus. Det är 15 procent av hushållen som har tillgång till fritidsstuga. Jag har precis samma uppfattning som herr Bohman, nämligen att alla som så önskar skall få denna möjlighet. Men folkpartiet, centerpartiet och vi är överens om konstaterandet att vi redan i dag har en sådan knapphet på mark i de attraktiva lägena, att det säkerligen finns skäl för oss att planera väl om vi skall kunna skapa möjligheter för de många människorna att bättre utnyttja sin fritid. Vi vet också att vi kommer att befinna oss i den situationen att inte alla människor önskar bygga sig ett fritidshus. Många människor har inte råd än så länge eller önskar inte bygga en fritidsstuga, utan de vill pröva andra möjligheter till rekreation. Många kanske vill utnyttja en semesterby, andra kanske vill bedriva camping eller rörligt friluftsliv. Enligt vår uppfattning bör man sörja för att de attraktiva lägen vi har planeras så, att alla människor har en möjlighet att komma ut i naturen och få rekreation i en god miljö. Jag tror att vi här har den väsentliga skillnaden mellan å ena sidan herr Bohman och moderata samlingspartiet och å andra sidan oss. Jag lärde mig nämligen en gång i tiden som ung att, när gamla högern talade om frihet, lyda Ernst Wigforss” råd. Han gav oss rådet att fråga: Frihet för vem? Det visade sig som regel, när man prövade gamla högerns frihetsbegrepp, att det var frihet för ett begränsat fåtal människor att ordna för sig som de ville och på bästa sätt, men ingen tanke på hur problemet skulle klaras för de många människorna. Det förefaller mig som om herr Bohman är inne på ungefär samma linje i dag. Han tycks inte vara medveten om att det är trångt om marken i de mest attraktiva lägena. Han tycks inte förstå att om det verkligen skall bli så att alla får goda möjligheter, måste vi försöka hushålla med marken i de goda lägena. Sedan är det självfallet på det sättet att vi också i vissa delar av vårt land allt framgent kommer att ha goda möjligheter till vad vi kallar glesbebyggelse. Avsikten är naturligtvis inte — jag upprepar det på nytt — att man skall genomdriva någon typ av detaljplanering i hela landet, som skulle nödvändiggöra en annan form av bebyggelse än glesbebyggelse, där detta inte behöver komma i fråga. Men det är viktigt — och där är vi tydligen överens med de övriga partierna — att vi sörjer för att även denna typ av bebyggelse kommer till stånd på ett sådant sätt att vi utnyttjar våra maktresurser riktigt. Här har vi alltså vattendelaren mellan moderata samlingspartiet och oss. Det tjänar inte så mycket till, föreställer jag mig, att vi försöker att övertyga varandra, för vi kommer aldrig att mötas på den punkten, herr Bohman och jag. För mig gäller det att vi skall sörja för att alla människor får så likvärdiga förutsättningar som möjligt till en hygglig miljö. Jag tror att herr Bohman har glömt bort att det gäller alla människor.

Herr talman! När vi 1947 tog bort rätten till ersättning för mistad tätbebyggelse var det baserat på de alldeles speciella förutsättningar som gäller för komprimerad bebyggelse. En förutsättning för borttagandet var att rätten till glesbebyggelse skulle vara kvar och att man skulle få ersättning för den händelse man nekades glesbebyggelse. Den rätten har alltså funnits kvar ända till nu då civilutskottets socialdemokratiska majoritet avskaffar den och också avskaffar ersättningsrätten. Herr Lundkvist uppger att 15 procent av hushållen har fritidshus. Ja, det är alldeles för litet. I detta stora, land borde det vara en uppgift för myndigheterna att se till att ett växande antal människor får den möjlighet till förankring i naturen som ett fritidshus ger dem och som de annars saknar i urbaniseringsprocessens Sverige. Det är just detta som ligger bakom den argumentation jag har bedrivit här i dag. Och uppgiften är väl så viktig som den strävan statsmakterna gjort till sin, nämligen att tillgodose det rörliga friluftslivets intressen. Det skall inte vara antingen-eller utan i allra högsta grad både-och. Det råder knapphet på mark, säger statsrådet. Nej, det gör det inte. Jag bestrider att det generellt sett råder knapphet på mark för sådan här bebyggelse. Däremot råder det knapphet på mark i de mest attraktiva lägena. Det kommer alltid att råda knapphet på sådant som är attraktivt. Det vet vi. Kring storstäderna kommer det alltid att råda brist på mark. Där behövs planering, vilket jag ingalunda har bestridit. Men vad jag har bestridit är att det skulle behövas generellt förbud mot glesbebyggelse, det är ju det som ligger bakom utskottsmajoritetens ståndpunkt. Vad kostar en prövning av varje särskilt fall av glesbebyggelse i nya tjänster och i ytterligare byråkratisering? Vet statsrådet Lundkvist hur lång tid det i dag tar att få ett vanligt byggnadslov behandlat? JO har ju uppmärksammat den saken. Hur många flera människor måste ni anställa runt om hos de planerande myndigheterna för att klara av den uppgiften? Det skulle jag verkligen vilja veta. Socialdemokraterna går som alltid tillbaka till gamla tider och talar om det gamla högerpartiet, om Lindman och om den ”frihet för ett begränsat antal människor” som vi skulle vilja tillgodose. Jag upprepar att vi vill åstadkomma frihet att bygga för allt flera människor, för de många. Det är dem jag tänker på, när jag har argumenterat i dag.

Varför inte hellre vända på resonemanget och anlägga ett positivt betraktelsesätt? Varför inte undersöka, om inte samhället med olika medel skulle kunna stimulera den fasta fritidsbebyggelse som jag eftersträvar, finna lämpliga planeringsformer, kombinerade med ersättning för dem som går miste om rätten för att därigenom garantera rättvisa, jämlikhet och rättssäkerhet? Man bör söka sig fram på den vägen hellre än att plötsligt, över en natt, upphäva glesbebyggelserätten och upphäva också ersättningsrätten för de människor som går miste om den rätt de hittills har haft. Bygglagutredningen arbetar med dessa frågor. Varför kör ni över dem? Naturvårdskommittén sysslar också med frågorna. Varför kör ni över dem? Varför kan ni inte lugna ner er och klara ut hur man skall kunna ge de många människor som det här är fråga om ökade möjligheter? Gå runt och fråga dessa, som jag nu tänker på, om de vill ha en egen markbit i vårt land! Jag kan bara säga att det är väldiga köer i t.ex. Stockholm därför att människorna fortfarande i högsta grad är förankrade i jorden. Jag tycker att det vore riktigt att hjälpa till att lösa problemet i stället för att gå den negativa vägen. Jag har i mitt anförande kritiserat den socialdemokratiska regeringen därför att den i en tid, då barnen, familjerna och människorna för att kunna överleva påfrestningarna i samhället behöver en bättre miljö och en fastare förankring i naturen, väljer att inta en negativ inställning i stället för en positiv. Ja, det är ingenting att skratta åt; herr statsråd, frågan är allvarlig!
Herr talman! Jag konstaterar att herr Bohman nu börjar få svårt att hålla reda på vad han säger. Han börjar med att erkänna att det råder knapphet på mark i de attraktiva lägena. Sedan säger han att han önskar att alla kunde få en fritidsstuga. Därpå säger han att köerna är väldiga. Så frågar han, varför socialdemokratin inte vill hjälpa till att lösa de här problemen för människorna. Av den argumenteringen drar han slutsatsen att man skall avstå från att planera. Jag förstår att han menar, att om man gör det, blir köerna kortare, och markområdena större. Vad är det för underligheter som skulle inträffa, herr Bohman, om man avstode från att hushålla med den mark som är knapp? Vi är ju överens om att den är knapp. Så säger herr Bohman att vi vill hindra eller förbjuda glesbebyggelse. Det är inte fråga om det. Jag har sagt många gånger i dag att det gäller att se till att också glesbebyggelsen tillkommer under sådana förhållanden att vi hushållar med vår mark på ett riktigt sätt. Som jag har sagt tidigare är vi överens med de övriga partierna om detta; och det är naturligt, eftersom de drar riktiga slutsatser av de problem som herr Bohman rullar upp men som han uppenbarligen inte vill vara med om att lösa. Då kommer den gamla misstanken in i bilden — det kan inte hjälpas, herr Bohman. Jag kan aldrig tro att herr Bohman är så ologisk som han låter. Han tycker det är bra om detta får regleras så att säga marknadsvägen, så att den som har råd kan komma över de mest attraktiva lägena och att det sedan får bli som det blir för resten av medborgarna. Det är där våra uppfattningar skiljer sig. Vi kan inte se saken på det sättet. Vi känner problemen. Vi menar att alla bör få lika chanser, och vi bör planera för möjligheterna att ge alla lika chanser.

Herr talman! Beskyllningarna för motsägelser kan ju returneras, herr statsråd! Utgångspunkten för mitt anförande — jag upprepar det på nytt — är att vi i vårt land har mycket betydande latenta resurser, som går att utnyttja för fast fritidsbebyggelse, om man bara vill. Det borde vara ett intresse för myndigheterna att verka för att dessa resurser utnyttjas i största möjliga utsträckning i stället för att kräva en detaljplanläggning av bebyggelsemöjligheterna och upphäva den rätt till ersättning som svenska jordägare har blivit sig tillförsäkrade tidigare och senast 1947. Det råder knapphet på marktillgångar i våra storstäders närhet — det är det väl ingen tvekan om. Vem som kommer att förfoga över dem — om det blir den som har mest betalt eller den som har minst betalt — behöver vi inte debattera. Finns det en begränsad tillgång på mark, som står till förfogande för bebyggelse, kommer ju alltid prismekanismen in i bilden. Tyvärr är det på det sättet. Det är bl.a. därför vi bör öka tillgångarna. Och det finns stora möjligheter. Far runt i det mellansvenska landskapet, herr Lundkvist och ärade kammarkolleger, och titta efter hur det ser ut där bondgårdarna ligger strödda över bygden. Om vi tänker oss att vi i anslutning till varje sådan bondgård öppnar möjlighet att upplåta ett eller ett par fritidshus på markenklaver i jordbrukslandskapet, hur mycket mark skulle man då ställa till förfogande för fritidsbebyggelse? Räkna ut hur många jordbruk vi har och multiplicera detta med två eller tre. Sådan bebyggelse skulle mycket enkelt kunna komma till stånd utan någon planläggning. Men om man kräver att all sådan bebyggelse skall detaljplaneras kommer den inte till stånd. Bl. a. därför att det kommer att krävas en oerhörd apparat för att genomföra detta; skall även glesbebyggelsen regleras och detaljplaneras, då blir det den typ på bebyggelse som jag tillåtit mig att kritisera här i dag. Det blir samlade fritidsbyar, starkt koncentrerade och utan den miljö som jag tycker är så väsentlig, med små och dyra tomter, en bebyggelse som kräver yrkesmässiga exploatörer. Det slags av fritidsbebyggelse vänder jag mig emot. Nej, utnyttja i stället de stora möjligheter jag anvisat. Alla skall ha ”lika chans”, säger statsrådet. Jag har en känsla av att det med statsrådets grundsyn blir så att ingen får en chans. Jag är ute efter att ge alla människor större möjligheter att bygga. Jag vill ge en rekommendation till statsrådet Lundkvist. När Ni lugnat ned Er litet, sätt Er då ned och fundera över de här sakerna. Tänk efter om det inte möjligen skulle vara värt att ta ett ordentligt initiativ för att ge människor ökade möjligheter att bygga och äga fritidshus och mark runt om i vårt land. Det är vad de vill ha.
Herr talman! Fortfarande måste jag konstatera att herr Bohman inte håller reda på vare sig vad han själv säger eller vad jag säger. Nu ger han fortfarande ett intryck av att jag skulle ha sagt att det skulle bli detaljplanering över hela landet och av vartenda område och att den planering vi talar om skulle utesluta den fritidsbebyggelse som han talar för. Fritidsbebyggelse skall naturligtvis komma till stånd. Man kan också utnyttja både småbruk och bondgårdar som lagts ned och det sker i betydande omfattning att man använder dem som fritidsbostäder. Det kan även i fortsättningen komma till en ganska betydande glesbebyggelse runt om i landet. Men vi har varit överens om att konstatera att det i de attraktiva lägena är trångt. Då kommer herr Bohman tillbaka och säger: Det får vi acceptera. Där får ”marknadsmekanismen” göra sig gällande. I de bekväma lägena förbehåller man rätten för dem som har möjligheter att via ”marknadsmekanismen” skaffa sig fördelar. Det kan till och med vara så illa att de människor som herr Bohman säger sig ömma för har de sämsta möjligheterna att ge sig längst bort, därför att de kanske inte har råd att ha bil heller. Det är inte så, som tydligen herr Bohman tror, att varenda människa i det här landet har bil. Nej, herr Bohman, det första anförandet i dag och de efterföljande replikerna vittnar om att Ni inte har trängt in i de här problemen särskilt djupt, att Ni inte har särskilt stark känsla för att lösa dessa problem för alla människor.

Herr talman! Debatten har varit lång och mycket har blivit sagt i den här frågan. I anledning av det senaste replikskiftet tycker jag det finns anledning att konstatera att det råder enighet mellan socialdemokraterna och mittenpartierna om nödvändigheten av att ge kommunerna resurser att planlägga bebyggelsen på längre sikt och om att spekulationer i en oförtjänt markvärdestegring genom en sådan planering också bör förhindras. Jag vill emellertid göra ett påpekande. I dagens debatt har bl.a. byggnadsföretag generellt utpekats som bovar i dramat, och det har sagts att dessa företag bör ägna sig åt byggnadsverksamhet och inte själva spekulera i markaffärer. Det är klart att det i många fall föreligger spekulationer från dessa företags sida, men för att ge debatten ännu en nyans vill jag göra det påpekandet, att det kan ligga en sund spekulation bakom markaffärer från dessa företag, men inte i markvärdestegring utan i arbeten. Byggnadsmarknaden är i dag stenhård över hela landet, och många byggnadsföretag känner oro för verksamheten på sikt. I det läget anser jag att det är en klok och riktig åtgärd att skaffa sig en markreserv att ha som en buffert för de egna arbetena och för att kunna behålla den yrkesskickliga kår som man har anställt. Både arbetare, verkmästare och tjänstemän berörs av en sådan planläggning. Kort sagt, i det här fallet rör det sig om en viktig trygghet, nämligen arbetstryggheten för de anställda. Jag tycker det är ett renlighetskrav att även det förhållandet påpekas i denna debatt. Det är klart att villaägare inom vissa områden har skäl att känna oro. Kommuner som utnyttjar lagens bokstav, och alltså inte handlägger dessa frågor med tillbörlig aktsamhet, har rätt att expropriera ett egnahem långt innan det är aktuellt för dem att ändra villabebyggelsen genom nyplanering. Expropriationen får ske på ett osäkert utredningsmaterial, och egnahemmet kan tvångsförvärvas två årtionden innan ändringen kommer till stånd, en tid som också kan förlängas. Kommunen kan uppskjuta ersättningsfrågans behandling ännu längre tid, och den enskilde hindras därigenom att få betalt för sitt hus under precis lika lång tid. I prisfrågan är också hela bevisbördan pålagd den enskilde husägaren. Det är han som skall motivera det pris han begär och visa att detta inte har påverkats av t.ex. samhällsexpansionen och den planläggning som förekommit i sammanhanget. Statsrådet Lidbom som har deltagit i debatten i den här frågan sade tidigare att det här var en s.k. teknisk fråga. Han påpekade också mycket riktigt att mittenpartierna och socialdemokraterna var ense i den stora principfrågan. Jag vill slå fast att vi är ense i den stora principfrågan, men att den enskildes rätt inte får kränkas är också en viktig principfråga. Jag hoppas att vi så småningom skall kunna bli ense även på den punkten.

När man reser i våra kustregioner eller i fjällbygderna ser man exempel på bebyggelse där det förekommit slöseri med mark och naturvärden, och där byggnaderna fått en utformning som är helt olämplig med hänsyn till placering i terrängen osv. Men det är i alla fall nöjsamt att kunna konstatera att den övervägande delen av glesbebyggelsen är utformad på ett vettigt sätt och att man oftare har anledning att uttrycka sin uppskattning av ett bebyggt terrängavsnitt eller en enskild byggnads skönhetsvärden än tvärtom.

Vårt land är ett till ytvidden stort land med skiftande förutsättningar i vad det gäller klimat, natur, näringsliv och andra förhållanden, och det är av den anledningen svårt att göra regler som täcker in alla skiftande förhållanden. Mina medreservanter och jag själv har den uppfattningen att de som känner de lokala förhållandena är de som bor och verkar inom de olika områdena, och att den behövliga planeringen därför bör förankras i de kommunala bedömningarna — men att också hänsyn, det vill jag stryka under, skall tas till regionala intressen och till rikssynpunkter. Jag vill också understryka att både utskottet och vi reservanter fastslår att glesbebyggelse inte skall motverkas och att glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga byggnadsformen i stora delar av vårt land. Mot bakgrunden av denna enighet vill jag då säga att det är synnerligen viktigt att glesbebyggelsen inte omgärdas av en byråkratisk skyddsmur, som är närmast oöverstiglig för den enskilda människan och kommer att verka hämmande på utvecklingen i glesbygderna. Vi har som bekant redan förut stora problem att brottas med i dessa bygder, och ytterligare sten på bördan bör man nog inte lägga. Bygglagutredningen arbetar med den problematik som jag har redogjort för och likaså naturvårdskommittén, och här vill jag påminna om den försöksverksamhet på planeringsområdet som startats i Vilhelmina kommun i Västerbottens län.

I det sammanhanget vill jag bl.a. peka på det förhållandet att de s.k. träkorna, dvs. de fritidsbyggnader som markägarna i fjällbygderna uppfört på sina fastigheter för att hyra ut till turisterna, blivit en mycket god ersättning för den vikande konjunktur som drabbat jordbruksnäringen i dessa bygder. Av detta kommer också namnet träkorna. Denna bebyggelse har kommit till på ett från byråkratisk synpunkt smidigt sätt och under medverkan av kommunala myndigheter. Det skulle vara synnerligen olyckligt om initiativ i denna stil för att få en bygd att överleva skulle kvävas av en omständlig och stelbent handläggning i något statligt organ. Jag vill i detta sammanhang också berätta att försöksverksamheten i Vilhelmina följs med spänt intresse och med förväntningar av kommunalfolk i andra glesbygdskommuner och av de människor som bor i fjällkommunerna.

Det fortsatta arbetet med denna fråga bör ske både inom bygglagutredningen och inom naturvårdskommittén och det bör förenas med ett riksplanearbete, i vilket även bör ges rum för ett parlamentariskt inflytande. En förutsättning är naturligtvis att Kungl. Maj:t medverkar till att förslag om grunderna för det fortsatta riksplanearbetet underställs riksdagens prövning. Herr talman! Det finns ingen anledning att nu gå så långt att man inför en lag om planläggning av all bebyggelse i glesbygderna, som majoriteten i civilutskottet förslår. Jag yrkar av de skäl som jag anfört bifall till reservationen 1 a vid civilutskottets betänkande nr 27 samt till alla övriga av folkpartiets representanter i civilutskottet avgivna reservationer vid civilutskottets betänkanden nr 26 och 27, alltså även till reservationerna 9 och 10 vid civilutskottets betänkande nr 27, till vilka tidigare inte yrkats bifall.

Herr talman! Det är väl inte så mycket i sak som jag nu kan tillföra debatten, men herr Adolfsson skulle väl bli besviken om jag inte tog upp det han sade. Jag vill då framhålla att han inte rätt återgav vad jag sade. Jag påpekade i början av mitt anförande att vad vi nu sysslar med är krångligt därför att det uttrycks i lagtekniska termer som är besvärliga för en lekman att hantera. Själva sakfrågan tycker jag emellertid är kolossalt enkel. Detta behöver vi alltså inte uppehålla oss vid. Vidare sade jag inte att jag inte vill socialisera. I utskottet hade vi en debatt om socialism, och jag kan upprepa vad jag sade där. Socialism betraktades av andra ledamöter som ett fult ord och jag hade därför anledning tala om att det var ett av de skönaste ord som jag visste. Jag är mycket verksam för att vårt land skall bli mera socialistiskt än det är — i den mån man nu kan säga att det är socialistiskt, i vissa avseenden är det kanske det. Men de åtgärder som vi nu ämnar vidta kan knappast karakteriseras som socialism. Jag påpekade som stöd för den uppfattningen att vi genomför dem i huvudsak med stöd av folkpartister och centerpartister, och jag tror knappast att man kan beskylla dem för att vara socialister.

Herr talman! Centerpartiets principiella synpunkter på samhällets markpolitik och behovet av planering, som tillgodoser skilda behov, har i debatten tidigare klarlagts av civilutskottets ordförande herr Grebäck. Jag avser därför att begränsa mitt inlägg i debatten till att framföra några synpunkter som vi även tagit upp i motioner som behandlas i utskottets betänkande nr 26. Under debatten i dag har ifrågasatts nödvändigheten av att genomföra de nu föreslagna ändringarna och tilläggen i såväl byggnadslagen och byggnadsstadgan som i expropriationslagstiftningen. I denna uppfattning stärks man när man läser på s. 3 i utskottets betänkande: ”Utskottet anser det angeläget att nu genom reformer inom ramen för gällande lagstiftning tillgodose de mest påträngande behoven. Utskottet ser heller ingen nackdel vara förenad med en sådan delreglering under förutsättning att reformen i allt väsentligt bygger på riktlinjer som kan antas komma att gälla för den nya bygglagstiftningen.” Man förutsätter alltså att den kommande bygglagstiftningen skall överensstämma med de delbeslut som riksdagen i dag föreslås fatta. Det innebär att riksdagen nu på de avsnitt man uttalar sig om ger besked om vilken utformning bygglagutredningens arbetsprodukt bör ges. Det kan knappast anses rätt mot den utredningen och sätter också ned värdet av remissförfarandet på bygglagutredningens förslag, eftersom riksdagen redan på förhand uttalat sin uppfattning. Men socialdemokraterna har väl ett behov av att markera en radikal profil på dessa områden och har för den skulle inte haft möjligheter att avvakta det omfattande utredningsarbetets resultat. Propositionen ger ett intryck av att motsättningarna skulle finnas endast mellan ägaren av mark, som har ett intresse av att kunna på olika sätt utnyttja sin egendom, samt statens och kommunernas planeringsintresse och behov av att kunna reglera markanvändningen. Men i detta sammanhang får vi enligt min mening inte glömma bort att efterfrågan på mark för glesbebyggelse — vare sig det är för fritidseller för helårsbyggande — är resultatet av att massor av människor inte är tillfredsställda med den form av planering och utveckling av samhället som bedrivits och bedrivs. Man är missnöjd med den bostadsmiljö som erbjuds, och man strävar framför allt efter möjlighet att komma ut till en trivsammare fritidsmiljö. Om inte denna strävan fanns, skulle inte heller markefterfrågan för glesbebyggelse vara så stark som den kan vara i olika områden. Därför är de undan för undan hårdare restriktionerna mot glesbebyggelsen i första hand något som vänder sig inte mot markägarna utan mot de människor som strävar efter att kunna skaffa sig en fritidsbostad eller en helårsbostad i en från deras synpunkt mera tilltalande omgivning. Att man sedan väljer att argumentera mot markägandet är ju taktiskt betingat, eftersom det ju gäller att sätta en ofördelaktig stämpel på privat ägande av mark. Förhållandena och därmed problemen varierar mycket inom vårt land. När man har en generell byggnadslagstiftning måste det vara riktigt att lagen inte blir ett stelbent byråkratiskt instrument. I vår motion har vi anfört att vi inte anser att det finns tillräckliga skäl för utvidgning av bestämmelserna i 87 § byggnadslagen. Tvärtom bör det förhållandet att kommunerna blivit större och förfogar över expertis vid sin bedömning av olika byggnadsfrågor medföra att ett större inflytande skulle kunna ges de lokala byggnadsnämnderna. Detta — att kommunerna skulle kunna bättre klara sina uppgifter i planeringsoch utvecklingsfrågor — var ju också en av de motiveringar som anfördes för kommunindelningsreformen. Det finns risk att den föreslagna utvidgningen skulle kunna användas för ett generellt glesbebyggelseförbud. Jag noterar då att civilutskottet på s. 5 i betänkande nr 26 uttalar att glesbebyggelse som sådan inte skall motverkas. ”Glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet”, konstaterar utskottet. Efter ett sådant konstaterande skulle man kunna tro att utskottet skulle finna det möjligt att ge kommunerna ett större förtroende, ett större ansvar och ett större inflytande på även denna form av bebyggelse. För den som ofta kommit i kontakt med människor som vill bygga och med kommunalmän som försökt hjälpa igenom sådana ärenden hos högre myndigheter framstår det dock klart att vad man eftersträvar är en ytterligare strypning av möjligheterna till glesbebyggelse. Eftersträvade man inte detta, skulle inte heller skärpningen av lagförslagen i det avseendet vara nödvändig. I motionen har vi också vänt oss mot den föreslagna 55 § byggnadsstadgan.

Under denna tid har länsstyrelsen tillfälle att överväga ett byggnadsförbud.” Där har man upptäckt vad det verkligen är fråga om, nämligen att ge möjlighet åt länsstyrelsen att hinna ingripa mot ett byggnadslov som eventuellt kunde beviljas av den lokala byggnadsnämnden. Denna klarsyn hos utskottet har också medfört att man har begränsat underrättelseförfarandet till sådana ansökningar om byggnadslov som enligt byggnadsnämndens bedömande skulle strida mot viktiga naturvårdsintressen. Min reflexion är att om de strider mot viktiga naturvårdsintressen borde det vara ganska självklart att byggnadsnämnden själv föranstaltade om en planering, gjorde framställning om skyddsföreskrifter osv. för att därigenom bevara området i fråga för det ändamål som man tycker att det är lämpligast för och på det sättet också skapa en avslagsgrund. Utskottets skrivning är emellertid ett framsteg som jag noterar, även om jag tycker att utskottet kunde ha tagit steget fullt ut i enlighet med vad som yrkades i motionen. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer till betänkandet nr 26 som har herr Grebäck som första namn.

Herr talman! Efter den här debatten, som ju har rört en rad principiella och viktiga frågor på detta område, kanske det kan vara motiverat att belysa problemen utifrån lokala förhållanden. Jag hoppas att jag med något av vad jag nu kommer att säga kan göra klart för bl.a. herr Adolfsson vad som är otillräckligt i den nuvarande expropriationslagstiftningen. Jag vill alltså belysa problemen mot den bakgrund vi har i min hemkommun — man kan inte påstå att den bygden har varit särskilt expansiv. Många upplever det så att detta med markvärdestegringen skulle vara i allra högsta grad en fråga för de stora tätorterna i landet. Men så är ingalunda fallet. Låt mig därför med några siffror visa vad som kan hända även i ett relativt litet samhälle, min egen hemstad under den senaste 1S5-årsperioden. Under den tiden har i centralorten genomförts en efter ortens förhållanden betydande sanering av det gamla beståndet i stadskärnan. Det är en saneringsverksamhet som till övervägande del har genomförts av det kommunala bostadsföretaget. Hur har då denna sanering kommit att påverka markpriserna i samhället? Följande siffror ger en klar bild av kostnadsutvecklingen. År 1954 inköptes den första fastigheten för centrumsaneringen till ett pris, omräknat i kvadratmeter markyta, av 62 kronor. År 1961 var i samma område priset på en annan fastighet-uppe i 171 kronor för att 1964 vara uppe i 307 kronor. Nu förhandlas med enskilda fastighetsägare om markförvärv i samma stadskärna för priser som är dubbelt så höga som det pris som betingades 1964. Jag vill emellertid, för att det inte här skall uppstå något missförstånd, säga att det givetvis har varit skillnader i fråga om fastigheternas kvalitet och standard. Men även sedan man gjort den justeringen är den markvärdestegring som här har ägt rum helt enkelt orimlig. Det är en markvärdestegring som har varit möjligt tack vare de kommunala insatserna och som till en mycket betydande del via skattsedeln har betalats av kommunens invånare. Det finns ett annat mått att mäta denna markvärdestegring och som säkert ger en mera rättvisande bild av utvecklingen, nämligen taxeringsvärdena på mark. Under den period jag här åberopat har dessa värden för denna del av vår stadskärna stigit från 25 kronor till 150 kronor per kvadratmeter. Värdet har således stigit hela sex gånger. Detta visar att även i centrum av en avfolkningsbygd kan det med den nuvarande lagstiftningen och med de medel som står till kommunernas förfogande vara lönsamt att vara markägare. Vi vet också av erfarenhet att vid försäljningarna gäller inte heller de nu åsatta taxeringsvärdena, eftersom de enligt de bestämmelser som gäller för taxeringsmyndigheternas bedömning normalt ligger 30-35 procent under de verkliga markvärdena. Detta har för vår kommun medfört att vi tvingats begränsa de kommunala insatserna på saneringsområdet. Det går inte med en sådan stegring av fastighetsvärdena att vare sig bygga bostäder eller lokaler till rimliga priser. Det kan också vara värt att notera, att även i en så liten ort som vår har markvärdestegringen medfört att det nu tydligen är lönsamt för vissa markspekulanter att blanda sig i leken om den centralt belägna marken. Med de nu begränsade möjligheter för markförvärv till rimliga priser som föreligger för kommunerna finns det uppenbara risker för att inte bara de stora tätorterna utan även mycket små orter kan få svårigheter att åstadkomma en vettig samhällsplanering. Den stora frågan, som ju debatten här i dag gällt, är huruvida markspekulanter — de må vara stora eller små — skall styra planeringen i våra samhällen. Som kommunalmän vet vi att ytterst blir det skattebetalarna, hyresgästerna i våra bostäder, konsumenterna i de nya butikerna och även köparna av villorna som får betala följderna av markspekulationen.

Det kan inte vara de många människornas intressen man vill slå vakt om utan en ytterst liten grupp medborgare som lyckats bli ägare till välbelägen mark i våra samhällen. Här går verkligen fåtalets intressen före folkets. Jag tror det är mycket viktigt att detta slås fast i den här debatten. Sedan vill jag också med några ord kommentera — det var senast herr Adolfsson som tog upp det på nytt — det här sättet från framför allt de moderatas sida att skjuta villaägarna framför sig och därigenom skrämma upp en opinion hos dessa människor som skulle vara till skada för hela vår samhällsplanering. Låt mig bara säga: Gå ut och fråga kommunalmännen i hur många fall kommunerna har utnyttjat expropriationsrätten gentemot villaägare. Jag är ganska övertygad om att svaret på den frågan från de kommunalmän som finns här i kammaren skulle bli helt entydigt. Våra kommunalmän har inte missbrukat den nuvarande expropriationslagstiftningen, och regeringens bedömning att kommunerna i fortsättningen visar samma återhållsamhet som hittills i detta avseende kommer att hålla. Dessutom kommer — vilket har understrukits tidigare i debatten — just villaägarna att skyddas genom en särskild bestämmelse som tidigare saknats i denna lagstiftning. De föreliggande lagförslagen syftar, tvärtemot de borgerligas påståenden, till att stoppa de helt oförtjänta markvinster som ytterst drabbar hyresgäster och villabyggare. Jag vill till sist, herr talman, hälsa med tillfredsställelse att man även i de små kommunerna, med den lagstiftning som införs i och med detta riksdagens beslut, får möjlighet att stärka kommunernas ställning när det gäller samhällsplaneringen. Detta är nödvändigt för att kommunerna skall kunna utveckla en bättre boendeoch fritidsmiljö ute i våra samhällen. Kommunernas ökade marktillgångar kommer också att kunna medge en öppen samhällsplanering, vilket icke är fallet i dag i någon särskilt stor utsträckning i våra kommuner, för där finns markspekulanterna med. Detta upplever jag också som en betydande vinst för den kommunala demokratin. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Adolfsson vill göra gällande att det är kommunerna som har varit prisbildare, men det är ju ändå så att samhället i samtliga fall har kommit till korta i konkurrensen med markspekulanterna. Som jag sade i mitt anförande gäller detta även på mycket små orter. Jag skulle vara intresserad av att få veta, herr Adolfsson, vilken kommun som har för mycket mark tillgänglig. Jag har rest mycket och träffat ganska många kommunalmän, men jag har aldrig stött på någon som gjort gällande att kommunen är ägare till för mycket mark. Vad sedan villaägarna angår innebär den föreslagna ändringen i lagstiftningen ingen skärpning, utan det är ett skydd för villaägarna när det gäller värdebeständigheten av fastigheten, som de inte tidigare haft. Det är den väsentliga skillnaden vid bedömningen av lagen, och det är därför vi hälsar lagändringen med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Adolfsson påstår att kommunerna har varit dåliga förhandlare, men det är ju därför som vi genom denna lagstiftning vill ge kommunerna bättre förutsättningar att förhandla, så att de inte förhandlar dåligt även i fortsättningen, med de konsekvenser som redovisas av statsråden Lundkvist och Lidbom när det gäller markkostnadernas utveckling i det här landet.

Nu menar jag inte, herr talman, att vi skall återgå till detta bedömningssätt. Vårt samhälle har sedan dess undergått mycket stora förändringar som det måste tas hänsyn till, och dessutom kan vi inte säga att en överdriven generös ersättning inte längre skulle drabba någon fattig. Den ekonomiska situationen för kommunerna är ofta mycket pressad och tillåter inte någon generositet då det gäller att utge s.k. allmänna medel. Jag har den uppfattningen att den lag om expropriering som för närvarande gäller i långa stycken varit bra ur den synpunkten att den inte utsatt någon för oskälig eller obillig behandling, om man bortser från det allvarliga ingrepp som ett tvångsförvärv i sig självt innebär. Lagen har syftat till att ta fram det pris som gäller för orten. Detta är en ambition som måste anses vara mycket tillfredsställande ur många synpunkter, för den som hyllar principen om en rättvis behandling av medborgarna. I den mån man tillämpat expropriationsförfarandet har man funnit dels att en expropriation blir mycket dyr, dels att den kan ta mycket lång tid. Här har man alltså något som kan reformeras. Dessa konsekvenser har gjort att kommunerna föredragit att uppträda som köpare. Det har också inneburit att man tvingats till en förutseende markpolitik. Den kommunala förköpsrätten har gjort det lättare för kommunerna att bedriva sådan förutseende markpolitik. Många frågor som behandlas i denna kammare är tekniska, och det är sällan vi som i dag får tillfälle att tala om ideologiska skiljaktigheter. Alla samhällen har i alla tider varit under utveckling och rörelse. Få samhällen har varit opåverkade av strömningar i tiden. Det för mig mest intressanta och det som kanske också är lättast att studera är individens möjligheter till svängrum och hans beroende av och uppknytning till statsmakten. En metod för sådant studium är att ta reda på äganderättens betydelse i de skilda samhällena. Ett enskilt ägande ger nämligen rörelsefrihet, och det är en förutsättning som vi alla vill försöka att vidareutveckla. Uppfattningen att äganderätten var en i princip okränkbar rätt växte sig stark under 1800-talet. Under intryck av bl.a. naturrättsligt färgade idéer hävdades att ägandet grundade sig på en högre rättsordning som stod utanför och ovanför lagstiftningen. Det var därför lagstiftningens 133 uppgift att se till att denna rättighet respekterades. Liksom under äldre tid erkändes emellertid att den enskildes rätt måste vika då ett allmänt behov gjorde sig starkt gällande.

Äganderätten betraktas inte som ett statiskt begrepp, utan dess innehåll regleras genom gällande lagstiftning. Det komplicerade och moderna samhället har nödvändiggjort att samhället ges vissa styrmedel, och vi motionärer invänder inte härvidlag. Herr talman! Det beslut som den socialistiska riksdagsmajoriteten i dag sannolikt går att fatta är ett stort steg i socialistisk riktning — det kollektiva svängrummet ökas på bekostnad av de enskilda människorna. Vi motionärer från de tre icke-socialistiska partierna kan under inga omständigheter biträda ett förslag med sådant innehåll. Vi menar att äganderätten utvecklar ett ansvar hos människorna och gör dem intresserade och engagerade i de beslut som fattas. Ägandet bör av den anledningen spridas för att få allt fler att känna samhörighet. Äganderätten är dessutom en förutsättning för fri företagsamhet och ett väl fungerande näringsliv. Marken — som det här närmast gäller — är ju en produktionsfaktor lika väl som många andra. För företagsamheten måste det vara av stor vikt att kopplingen mellan mark och ägande vilar på en så stabil grund som möjligt. Det naturliga hotet bör för den konkurrensutsatta företagsamheten inte vara det att på grund av kommunala beslut förlora rätten till sin mark, utan hotet att komma i sämre läge i förhållande till konkurrenterna. När jag uppehåller mig vid företagen och deras roll är det av den anledningen att dessa utgör en av hörnstenarna i vårt samhälle. En god tillgång till i förväg planerad industrimark förenad med intresse för utvecklande av företagsamhet är naturliga begrepp i ett nutida samhälle. Herr talman, det finns skäl för oss motionärer att inte biträda regeringens förslag: 1. Eftersom expropriation är en form av tvångsförvärv, där samhället som den starkare parten begagnar sin makt mot den enskilde. Vi kan inte acceptera ersättningsreglerna. Vi finner det orimligt att den part som tvingas att avstå sin egendom inte erhåller full ersättning för densamma. Värderingsreglerna vid tätbebyggelseexpropriation blir sådana att 10 till 15 år gamla fastighetsvärden blir avgörande för värderingen, såvida den enskilde inte förmår visa att ett aktuellare högre värde saknar samband med förväntningar om ändrad fastighetsanvändning och kommunal planering. De låga ersättningsvärdena i kombination med tvångsförvärv är inte antagbara. 2. De långvariga expropriationstillstånden innebär i allmänhet byggnadsförbud. Samtidigt elimineras möjligheterna att utnyttja fastigheten som kreditobjekt, vilket kan få allvarliga konsekvenser för en rörelse. Så länge uppskovet varar förblir kommunen i praktiken den enda tänkbara köparen. Att domstolsprövningen uppskjuts på obegränsad tid är oacceptabelt, och det försätter den enskilde i ett trängt läge som kan komma att utnyttjas på ett oförsvarligt sätt. Givetvis måste det finnas en gräns för hur länge en kommun skall få ligga på ett expropriationsärende. 3. Vi borgerliga motionärer har vidare reagerat över att viktiga delar av lagstiftningsförslaget inte är remissbehandlade. För egen del vill jag säga att jag finner det högst anmärkningsvärt att bl.a. ersättningsreglerna inte är remissbehandlade. Men det är möjligt att den politiska sanningen är den att en remissbehandling skulle givit en förödande kritik i detta avseende. 4. Vid behandlingen här i kammaren kan åtminstone inte vi motionärer frångå att ersättningsreglernas utformning strider mot artikel 1 i tilläggsprotokollet 1952 till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Svea hovrätt anförde bl.a. i sitt remissyttrande till expropriationsutredningens betänkande att enligt nämnda artikel ingen person får berövas sin egendom annat än under de förutsättningar som anges i folkrättens allmänna grundsatser. Förutsättningen för expropriation är där att den drabbade får full ersättning. Härtill vill jag foga att ersättningsreglerna enligt föreliggande förslag i än högre grad strider mot dessa bestämmelser. Vi motionärer har vänt oss mot det sätt på vilket regeringspartiet kopplar spekulation med markpriser. För att förhindra att markpriserna höjs måste spekulationen stoppas! Jag tycker själv mycket illa om markspekulation. Ett studium av fackorganet Expropriationsteknik ger vid handen att råmarkskostnaderna påverkar hyran med omkring 1 procent. En höjning av råmarkskonstnaden med 100, 200 respektive 300 procent ger en höjning av totalhyran med 1, 2 respektive 3 procent. Markkostnaden utgör således en mycket liten del av totala kostnaderna vid fastighetsbildning. En större bov i dramat är kapitalkostnaderna, som påverkar hyran med upp till 70 procent. Låt mig till sist instämma i vad som tidigare sagts i debatten beträffande det tvivelaktiga i att sätta ett samband mellan riksplanering och expropriationsbehov. Dels kan man vägra den detaljplanering som numera fordras för industrilokalisering, dels regleras den miljöstörande industrin genom miljöskyddslagen. Härutöver finns naturvårdslagen att tillgå som möjliggör ett längre gående landskapsskydd. Riksplaneringen kan således genomföras utan nya expropriationslagar. Herr talman! Med stöd av vad jag här har sagt önskar jag stödja motionen 1509 av herr Andersson i Örebro m.fl. Med hänsyn till motionens innehåll ber jag därför att i första hand få yrka bifall till reservation 1 b. Om denna inte skulle vinna kammarens bifall, kommer jag i andra hand att rösta för reservation 1 a.

Herr talman! Jag har dristat mig väcka motionen 1498 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 118 och skulle vilja säga några ord i det sammanhanget. Byggnadslagstiftning är ett krångligt kapitel. Så krångligt att en vanlig människa, som helt enkelt hade glatt sig åt att få bygga sig ett eget hus och söker byggnadslov, snart kan finna sig insnärjd i en snårskog av bestämmelser som lägger obegripliga hinder i vägen för hennes oskyldiga planer. Vi tänker oss att en människa får en idé, som hon tycker är strålande: Hon kan få köpa en tomtbit av några goda vänner, som har en mindre bondgård utanför en tätort. Tänk om hon skulle bygga sig ett eget hem där! Hon kan garantera att hon mänskligt att döma inte stör eller hindrar någon genom detta. Men samhället anser att hennes lilla hus skulle göra området till tätbebyggelse. Kanske inte på en gång men i en framtid kunde befaras att så skulle bli fallet. Gemensamma anläggningar skulle alltså erfordras. Väg och elektricitet och telefon finns ju redan förstås. Men eftersom samhället inte kan ordna vatten och avlopp, ”fritidsanordningar, inköpsmöjligheter och andra för ett fullständigt samhällsliv önskvärda inrättningar” — citat ur betänkande nr 26, s. 6 — så anser inte kommunen att tätbebyggelse får uppstå här. Dessutom finns det andra områden av kommunen som i första hand bör bebyggas. Man försöker få henne att köpa en villa på det välplanerade området på gärdet intill tätorten i stället. Där finns 25 exakt identiska hus till salu. Men nu kanske den här byggnadslovssökanden inte alls har några extra krav på samhällets service. Människan kanske värderar skogsbacken högre än närhet till inköpsmöjligheter. Hon ser inga fritidsproblem framför sig. Fritiden har hon tänkt ägna åt att greja med huset och sköta köksträdgården tillsammans med familjen. Bilen och cykeln räknar hon med skall ta henne och familjen in till jobbet och tätortens alla inrättningar på lagom tid. De sanitära frågorna kanske hon har tänkt ordna genom. ett Multrum, en fantastisk och billig anordning, där toalettoch hushållsavfall förmultnar på naturligt sätt utan sanitära olägenheter och resulterar i två hinkar luktfri matjord om året, som hon har tänkt lägga kring äppleträden och på rosenrabatten. Vattenfrågan har hon tänkt lösa genom att koppla på grannens vattenledning. Han har en underbar, frisk källa i berget ovanför som ger självtryck. Ungdomarna i familjen har förklarat sig villiga att gräva vattenledningsdiket. Lillflickan skall få ha sina kaniner och sin kattunge, och mellanflickan har fått löfte om att få ha en ponny i grannens stall. Grabben skall bygga sig ett eget hus, där han kan öva trumpet utan att störa någon och där han kan vara i fred med sina kompisar. Herr talman! Låter det inte ganska trevligt och ofarligt för samhället det hela? Men byggnadslov får hon alltså inte på grund av §§ 5 och 6 i byggnadslagen. ”Utvecklingen av standardoch miljökraven får naturligt uttryck i nya typer av gemensamma anläggningar”, säger civilutskottet på s. 6 i sitt betänkande nr 26. Vem är det som bestämmer vilken sorts standard vi vill ha? Är det säkert att våra s.k. välplanerade bostadsområden ger den enda, goda boendemiljön, även om de förses med sandlåda och klätterställning? Blir de inte litet tråkiga? Får människor utlopp för sin vilja att skapa där? Vad är det för ett samhälle vi i bästa välmening håller på och reglerar fram? Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.